Fru talman! Jag kanske uttryckte mig felaktigt. Jag sade ''lägga ned kanslierna''. Det är alltså fråga om att lägga ned dem som enskilda myndigheter och sedan införa dem i CSN:s samlade kansliorganisation. Om det råder någon missuppfattning på den punkten är det vad jag menar. Jag ansåg att det var som en konsekvens av detta som förtroendemannanämnderna lades ned. Jag sade inte att jag skulle vara stolt över att ta pengar från dem med den kortaste utbildningen. Jag sade att de pengar som används till facklig utbildning, konferenser och kurser skulle tas bort. Nu kvarstår den nivå som behövs och används -- inte ens så mycket pengar används -- för de människor som ursprungligen avsågs i anslaget. Om det går att använda de 75 milj.kr. som finns kvar till just vad de är avsedda för kommer det att ge en effekt. Skulle dessa pengar inför nästa år leda till att de verkligen blir fart på dem som behöver pengarna, kommer förmodligen det belopp som behövs att äskas. Men jag vet att under många år har inte ens 75 milj.kr. använts för dessa grupper.

Fru talman! Först och främst glömde jag nämna den särskilde utredaren i min förra replik. Lena Öhrsvik tyckte att jag skulle ha sådana kontakter i regeringskansliet att jag skulle veta vad han sysslar med. Jag har de kontakterna. Jag sade tidigare att jag ser med tillförsikt an på att han kommer att ta upp de problem som jag har talat om i tidigare debatter i ärendet. Vidare har vi frågan om hur pengarna har använts. Det har t.o.m. förekommit att man har blivit fälld i arbetsdomstolen för att man har hållit politiska kurser. Men i de flesta fallen har reglerna varit vida. Både Lena Öhrsvik och jag har hört vid våra kontakter med tjänstemän på CSN att man även där har varit irriterad över hur pengarna används. Det hela har hållits inom de vida reglerna, men det har inte varit enligt de motiv som fanns då systemet infördes.

Fru talman! Det var inte så mycket av sakligheter i Widar Anderssons anförande. Det var mera demagogiskt. Jag måste ändå bemöta ett par saker som han sade. Han började med att tala om två myter. Vi skulle anse att vuxenutbildningen var en fientlig utbildning, som riktades mot oss. Myt nummer två bestod i att vi skulle anse att svenska folket var färdigutbildat. Det är en konstig slutsats, när man samtidigt ser att vi är beredda att satsa närmare 1,5 miljard på de människor som Widar Andersson påstår att vi tycker är färdigutbildade eller utgör mot oss fientlig verksamhet. I så fall skulle vi väl ha tagit bort alltihop. Vi vill göra dessa förändringar därför att vi tycker att pengarna skall gå till dem som bäst behöver dem, och inte till dem som kan använda pengarna till kurser om t.ex. hur man skall få en socialdemokratisk regering. Jag skulle inte ställa upp på det ens om pengarna skulle gå till en kurs om hur vi skall få en borgerlig regering. Pengarna skall gå till dem som vekligen behöver dem. Vi har i och med utskottsbetänkandet delat ut pengarna där de verkligen behövs.

Fru talman! Som den borgerliga regeringen håller på, tror jag inte man behöver hålla några kurser i hur vi skall få en socialdemokratisk regering. Det kommer att fixa sig ändå. Det kommer dynamiska krafter i samhället att se till. Jag är inte enbart demagogisk, Hans Dau. Ni plockar bort en stor summa pengar för uppsökande verksamhet riktad till lågutbildade och kortutbildade. Där har de fackliga organisationerna inom LO och TCO tagit ett stort ansvar. Nu rycker ni bort de möjligheterna. Det som gör mig upprörd är frågan vilka som nu skall ha detta ansvar. Vilka skall nu vända sig till de 800 000 människor i arbetsför ålder i Sverige som fortfarande är lågutbildade? Vilka skall nu ha det ansvaret, Hans Dau? Ni plockar bort ett antal miljoner. Ni anklagar fackföreningsrörelsen för att inte vara seriös och försöker beskriva detta som något slags framsteg. Det är inte ärligt, Hans Dau. Man måste kunna se de politiska linjerna bakom det som Hans Dau vill framhålla som någon form av saklig politik.
Fru talman! Det sista var intressant. Vi har i detta fall drivit att de politiska linjerna skall kopplas bort från vuxenstudiestödet. Widar Andersson frågar vilka som nu skall ta hand om dessa människor. Om vi hade fullföljt det som borde kunna göras, hade vi kunnat öka på det särskilda vuxenstudiestödet. Men pengarna från vuxenutbildningsavgiften räcker inte till. För det särskilda vuxenstudiestödet har pengarna aldrig räckt till, varken i den socialdemokratiska regeringens hägn eller vårt. Vi kanske skall arbeta gemensamt för att öka på den under kommande år. Vi har fört en kamp även mot den socialdemokratiska regeringen för att få till det.

Herr talman! Jag fortsätter då med svaret ungefär där jag slutade -- tidigare avsnitt var närmast en historiebeskrivning. föreslagit flera förändringar i lönegarantisystemet. Dessa syftar till att minska möjligheterna till icke avsedd användning av lönegarantimedel. Ett av förslagen är att maximibeloppet enligt lönegarantilagen bestäms till 100 000 kr. och att anknytningen till basbeloppet slopas. Ett annat förslag är att det införs en obligatorisk skyldighet för arbetstagare att lämna en försäkran på heder och samvete om sina anställnings och avlöningsförhållanden under uppsägningstiden, innan garantibelopp för uppsägningslön betalas ut. Regeringens förslag syftar också till att skapa möjligheter till bättre utredning av lönegarantianspråk. Det nuvarande skriftliga förfarandet hos kronofogdemyndighet och hovrätt föreslås därför bli ersatt av ett muntligt förfarande. Beslut om lönegaranti skall fattas av konkursförvaltaren, med möjlighet till överprövning i tingsrätt som första instans. Förvaltaren måste ompröva sitt beslut om det framkommer att arbetstagaren under uppsägningstiden har inkomster från annan anställning. I syfte att förbättra kontrollen över lönegarantihanteringen föreslår jag vidare att staten genom tillsynsmyndigheten i konkurs ges ställning som part i en process om lönegaranti. Tillsynsmyndigheten skall också få möjlighet att själv väcka talan mot arbetstagaren om myndigheten anser att lönegarantin missbrukas. Avsikten är att de nya reglerna skall kunna träda i kraft den 1 juli i år. Herr talman! Ulf Kristersson har genom sin interpellation lyft fram den särskilda aspekten att lönegarantin kan användas på ett sätt som medför risk för att konkurrensen mellan företagen snedvrids. Utredningens huvuduppdrag är att utreda frågan om ett lagreglerat rekonstruktionsförfarande utom konkurs. Genom tilläggsdirektiven har utredningen fått i uppdrag att även undersöka om företag som är försatta i konkurs och som under uppsägningstiden drivs vidare med utnyttjande av lönegarantimedel påverkar andra företag i branschen negativt och om lönegarantin i sådana situationer leder till en osund konkurrens mellan företagen. Utredningen kommer i det sammanhanget bl.a. in på frågan, om lönegarantin har kommit att användas som en form av företagsstöd vid rekonstruktion av konkursföretag. I utredningens uppdrag ligger alltså att överväga åtgärder som förhindrar missbruk av reglerna och som är ägnade att begränsa statens konstnader för lönegarantin. Insolvensutredningens arbete förväntas vara slutfört hösten 1992. Den kraftiga ökning av utbetalningar från lönegarantifonden som har skett under det senaste året motiverar enligt min mening att regelsystemet dessutom ses över i syfte att effektivisera granskningen av att lönegarantin används på det sätt som var avsikten. Jag vill i detta sammanhang särskilt stryka under att det enligt min mening är utomordentligt viktigt att det finns en tillförlitlig kontroll av att de regler som tillkommit för att skydda de svaga i samhället inte missbrukas. De olika former av socialt skydd som vi har i vårt samhälle är, som vi alla känner till, dyra att finansiera. Enligt min mening har medborgarna rätt att kräva att det finns ordentliga kontrollmekanismer som säkrar att pengarna kommer dem till godo som de är avsedda för. Det är viktigt att det finns ett skyddsnät för löntagarna när ett företag går i konkurs. Det är också viktigt, inte minst mot bakgrund av den nuvarande arbetslösheten, att de verksamheter som är tillräckligt friska för att rekonstrueras lever vidare. Jag håller däremot helt med Ulf Kristersson om att detta inte bör ske till priset av att den sunda konkurrensen mellan företagen snedvrids genom exempelvis ett felaktigt användande av medel som är tänkta att skydda löntagarna. Jag hoppas att de åtgärder som jag här har redovisat, nämligen --de tilläggsdirektiv insolvensutredningen har fått, --regeringens förslag i den proposition om lönegaranti som har lämnats till riksdagen samt --den ytterligare utredning som jag anser är nödvändig, visar Ulf Kristersson att jag är väl medveten om problemet och att regeringen alltså har vidtagit åtgärder för att förhindra att lönegarantin används på ett icke avsett sätt. Beroende på vad det fortsatta utredningsarbetet ger till resultat är jag också beredd att komma med förslag till ytterligare åtgärder som förhindrar att lönegarantin medför icke önskvärda effekter för företagandet.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Jag vill inledningsvis framhålla att arbetsmarknadsministern och jag givetvis är helt överens om den övergripande politiska strategi som behövs för att förbättra Sveriges ekonomiska situation och skapa riktiga nya jobb i hela vårt land. Det gäller givetvis också Malmöhus län. Det handlar om att ge framför allt de små och medelstora företagen möjlighet att växa och stärka svensk industris konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det handlar också om att satsa på framtidsinvesteringar i vägar, järnvägar och telekommunikationer, dvs. infrastruktur, samt om att förbättra utbildningen. Vi vet alla att ekonomin är mycket ansträngd och budgetunderskottet stort. Det kräver en stram finanspolitik för att förtroendet för svensk ekonomi skall kunna bibehållas. Det är en tuff och arbetsam process. Jag har full respekt för svårigheten i arbetsmarknadsministerns uppgifter. Den ökande arbetslösheten är ett stort problem i hela vårt land. Herr talman! När detta är sagt vill jag mera precist gå in på mina frågor om mitt eget hemlän, Malmöhus län, som ju frågan gällde. Här är arbetsmarknadsministern och jag tyvärr inte lika överens. Jag tycker inte att jag får svar på mina tre frågor. Jag hade räknat med mer konkreta och positiva besked. I dag är situationen i mitt hemlän ytterst prekär. Närmare 58 000 personer var någon gång under mars månad anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingarna. Den öppna arbetslösheten har minskat något, dock är den fortfarande mycket hög. Över 16 000 personer är öppet arbetslösa. Samtidigt har antalet personer inom arbetsmarknadspolitiska insatser ökat. Det handlar om närmare 23 000 personer. De långtidsarbetslösa blir fler. Varje dag utbetalas 5 milj.kr. i kontantbidrag. Det blir 110 milj.kr. i månaden. Länets två största städer, Malmö och Helsingborg, ligger högt över både länets och rikets genomsnittssiffror. Faktiskt har man en högre arbetslöshet än i flera av skoglänen. Antalet varsel är mycket stort, vilket gör att situationen inför hösten ter sig än mer bekymmersam. Av den gamla konfektionsindustristaden Malmö finns nu efter Strumpans nedläggning inte mycket kvar. Andra städer som är hårt drabbade av varsel är Eslöv och Landskrona. Herr talman! Så ser alltså situationen ut i mitt hemlän. Ibland undrar jag faktiskt om denna bild trängt igenom här uppe i Stockholm. Malmöhus län och Skåne är inte längre välmågans rågade bord. Så några mer precisa kommentarer på arbetsmarknadsministerns synpunkter i svaret. Malmöhus län är en tättbefolkad region med både stomjärnvägar och Europavägar. Det saknas således inte lämpliga väg och järnvägsprojekt som kan komma i gång omgående. Länsarbetsnämnden och länsstyrelsen har också redovisat sådana projekt, vad gäller både järnvägar och vägar. Regeringen hade alltså möjlighet att ge Malmöhus län del av de 4 miljarder som fördelades den 12 mars och som arbetsmarknadsministern nämner i sitt svar. Jag beklagar att inte så skedde. De jämförelser som jag har kunnat göra under min tid här i riksdagen, alltså från i höstas, visar att länet fått betydligt mindre än andra delar av vårt land. I det avseendet har vi olika syn på saken, arbetsmarknadsministern och jag. I det pressmeddelande som gick ut från kommunikationsdepartementet den 12 mars finns 38 projekt upptagna, inte ett enda i Skåne. Däremot fick -- som en jämförelse -- E 4:an mellan projekt på 461 milj.kr. I höstas gav regeringen också extra medel till infrastruktursatsningar. Också av dessa fick Skåne betydligt mindre än både den västra och den norra regionen. Av vad jag hastigt har kunnat läsa mig till i dagens kompletteringsproposition finns det en markerad Norrlandsprofil på infrastruktursatsningarna också där. Herr talman! Inte heller när det gäller satsningarna på universitet och högskolor, som arbetsmarknadsministern också berör i svaret, är Skåne gynnat -- tvärtom. Det är riktigt att Lunds universitet har fått del av de utökade studieplatserna -- man fick 100 platser liksom Göteborg och Uppsala. Men då skall betänkas att Lunds universitet, med sina 27 000 studenter, faktiskt inte bara är Sveriges största universitet utan också Nordens största. Uppsala universitet har t.ex. 18 000 studenter. Den jämförelse som arbetsmarknadsministern gör haltar sålunda betänkligt. Enligt Lunds universitet bör en tiondel av de statliga insatserna gå till Lund om man räknar proportionellt. Nu säger jag inte att man hårdhänt i alla stycken skall göra det, men 100 platser till Lund av de totalt 2 000 är alltså inte tillräckligt om man skall ha en rättvis fördelning över landet. När det gäller investeringar i byggnader är det riktigt att Ekonomicentrum etapp 2 har kommit i gång, men det beror inte speciellt mycket på statens goda vilja. Den absoluta huvuddelen, hela 35 milj.kr., av de närmare 50 milj.kr. detta projekt kostar är donationsmedel från den Crafoordska stiftelsen. Dessutom har ett mindre projekt kommit i gång, som ger tre årsarbetskrafter. Herr talman! Skåne har under flera år dragits med stora strukturella problem. De är decenniegamla. Traditionell industriverksamhet har slagits ut. Det mest slående exemplet är givetvis varven. Jordbrukssektorn är ett annat problemområde. Att i detta läge satsa på en mer framtidsinriktad näringsverksamhet är desto viktigare. Det är i det sammanhanget Lunds universitet har sin stora betydelse. Tidigare års jämförelser visar hur påtagligt svårt Skåne har haft att konkurrera med t.ex. Göteborg och Stockholm om statliga satsningar på detta område. Herr talman! Jag vill inte verka gnällig och alltför provinsiell. Jag har genom den här interpellationen velat lyfta fram behovet av en mer rimlig fördelning av de statliga regionala insatserna. Jag tycker att det är min skyldighet som företrädare för mina väljare. Jag tror dessutom, arbetsmarknadsministern, att det är viktigt att regeringen uppmärksammar de här problemen. Det finns i Skåne en klar misstro mot de centrala beslutsfattarna i Stockholm. Jag vill verkligen inte, arbetsmarknadsministern, att denna regering skall begå samma misstag som den tidigare socialdemokratiska, att mer eller mindre glömma bort Skåne och Skånes problem. Det gick som bekant, arbetsmarknadsministern, illa för den regeringen. Jag tror att regeringen och arbetsmarknadsministern i fortsättningen bör fundera över det.
Herr talman! När det gäller arbetsmarknadspolitiken tillhör också jag Malmöhus län. I egenskap av representant för det länet vill jag framföra att vi är mycket besvikna när det gäller södra Malmöhus, där vi har en port ut mot det nya Europa. Det gäller Ystadbanan. Vi har inte sett några av de tankarna genomföras. En början till att få i gång ett näringsliv måste vara att infrastrukturen fungerar. En elektrifiering är inte påtänkt i de handlingar jag har fått tag i. På andra sidan Östersjön ser man däremot till att det händer saker. Jag hoppas därför att arbetsmarknadsministern arbetar för att också vi skall få hjälp när det gäller de kompletteringar av infrastrukturen som behövs i Malmöhus län. Detta i sig ger inte så mycket sysselsättning, men effekterna av en fungerande infrastruktur leder indirekt till sysselsättning genom att företagen vågar satsa. Nu undrar det hur de är och om de måste flytta. De kan ju inte använda ett järnvägsnät som inte fungerar. De har en stor möjlighet på den nya Europamarknaden mot öster. Vi måste ta vara på detta.
Herr talman! AMS har i dagarna, har jag läst i tidningarna, fördelat preliminärt -- riksdagen skall inom kort besluta om beloppet -- drygt 19 miljarder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det har alltså skett en grov fördelning av pengarna till länen. AMS kallar in sina länsarbetsnämndsdirektörer, och de diskuterar de kriterier som man skall fördela efter, och sedan fördelar man med ämbetsmannaansvar och såvitt jag förstår också genom styrelsebeslut. Jag tycker att det i och för sig skulle vara väldigt trevligt att få ta över den här fördelningen, men jag tror ändå inte riktigt att det är rätt väg att gå. Jag har i denna kammare svarat på interpellationer och en mängd frågor från representanter för alla län i Sverige, och genomgående har man accepterat den bruttosumma riksdagen skall låta AMS fördela, men i nästan varje enskilt fall vill man för det egna länets del ha mer ur bruttosumman. Var och en är alltså litet missnöjd ur det egna länets synpunkt. Skall man se det positivt kan man väl säga att AMS lyckas rätt hyggligt i sin fördelning. I den proposition som i dag är överlämnad till riksdagen anslås en ny miljard till statligt byggande, och den är inte fördelad på något sätt, utan nu kommer olika departement att gå in till finansdepartementet, och sedan sker en fördelning. Detta anslag gäller inte minst högskolor, det gäller fängelser, det gäller polishus, och det gäller försvar. Inte heller den summa som finns anslagen för små vägar är fördelad, utan kommunikationsdepartementet kommer sedan att fördela den på vägverkets åtta regioner. När det gäller de stora objekten var jag med och diskuterade fördelningen över landet. När jag föreslog en fördelning över hela landet kom det gång på gång fram att detta inte är prospekterat på ett sätt som gör att det kan gå i gång 1992. Det är bara vissa Europavägar och vissa större järnvägar som enligt riksdagens tidigare beslut skulle få vara med den gången. Det gjordes ett par undantag så till vida att ett par objekt startar först under det första kvartalet 1993. Jag upplever inte att dagens paket, som Olle Schmidt säger, skulle ha någon speciell Norrlandsprofil. Efter vad jag kan komma ihåg är ingenting speciellt utpekat, utan det är fråga om rambelopp som står till förfogande för olika delar. När det gäller storvägarna sker en stor del av satsningarna i Halland den här gången. Det gäller Arbetsmarknaden för byggverksamhet där kan i princip betraktas som gemensam med Skåneområdet. Jag lade märke till att Olle Schmidt räknade ihop de objekt som fördelats till Västerbotten och Norrbotten, och de omfattar tre fyra gånger så långa avstånd som i Halland.

Herr talman! Jag måste då åter fråga: Min kritik har riktats mot att vi inte har fått en enda krona av de fyra miljarderna, inte ett enda projekt. Jag inser också att det är längre vägsträckor i Norrland, och jag försökte bara göra en jämförelse som kommunikationsdepartementet hade använt med sin kartskiss. Även om jag inte tycker att det inte är något direkt argument, måste jag påpeka att det bor betydligt fler människor i Skåne. Om man läser långtidsutredningen och regeringens strategiska ekonomiska politik för framtiden, finner man att den också syftar till att ge tillväxt, vilket är mycket viktigt, och att skapa strukturella vinster. Då bör man inte glömma bort de delar av landet där den här växtkraften kan komma i gång mycket fort och inte bara skapa sysselsättning i den egna regionen utan också ge bieffekter i stora delar av vårt land. Det är mycket viktigt att poängtera. Claus Zaar nämnde några projekt, och jag vill gärna upprepa dem. Det är viktigt att komma i gång med en del arbeten. Elektrifieringen av järnvägen Malmö--Ystad--Simrishamn är givetvis oerhört viktig, med tanke på hur det nya Europa ser ut. Det finns också konkreta förslag när det gäller Sturups flygplats. Det finns konkreta byggprojekt vid Lunds universitet, bl.a. ett nytt kårhus för tekniska högskolan. Det kanske kan glädja arbetsmarknadsministern, att av kostnaden på 55 miljoner har studenterna själva samlat in 45 miljoner. Arbetsmarknadsministern bör se till att detta projekt kommer i gång, och det kostar alltså staten 10 milj.kr. En rad vägbyggen som uppfyller de krav som riksdagen har ställt när det gäller Delfinenanslaget, det stora infrastrukturanslaget, finns också med. Det är en lista på totalt 24 projekt för 1 miljard, som kommer att ge både direkta jobb för drygt 1 000 personer men också mycket mer. Det gäller framtidssatsningar och indirekta jobb. Det löser självfallet inte alla problem -- det är jag medveten om -- men det mildrar de svårigheter som uppstår när konjunkturen vänder och vi skall bygga en Öresundsbro. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern delar uppfattningen att den skall byggas. Det finns då risk för överhettning i regionen, och det skapar stora bekymmer. Jag kan som exempel nämna att arbetslösheten på byggsidan nästa år prognosticeras till över 30 % i Malmöhus län. Det är ett av de högsta arbetslöshetstalen i landet. Jag vill återigen inpränta bilden av att situationen hos oss nere i Skåne och Malmöhus län inte är så god som många vill tro. Den bilden måste vi klara ut, och där har regeringen och arbetsmarknadsministern en viktig uppgift. Jag skulle slutligen, herr talman, vilja rikta en vädjan till arbetsmarknadsministern. Om arbetsmarknadsministerns partivänner och jag skall lyckas väl och bättre i nästa val, får regeringen inte göra om den socialdemokratiska regeringens misstag att glömma Skåne. Det vore mycket olyckligt.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Orsaken till att jag har tagit upp det här ämnet är de erfarenheter som finns från min hemkommun, där yrkesinspektionen gång på gång dömer ut kommunala verksamheter av de mest olika slag. Jag utgår från att problemen i och för sig är desamma runt om i landet. Orsaken är naturligtvis den ändring i arbetsmiljölagen som genomfördes vid halvårsskiftet 1991. Därmed ställs nya, hårdare krav på arbetsmiljön. Det förstår jag. Däremot förstår jag inte den markanta inriktning på kontroller av arbetsplatser inom den offentliga sektorn som tycks ha blivit följden. Jag har observerat inspektionsmeddelanden som är sådana att räddningstjänstens anläggningar, brandstationerna, ifrågasättes. Men det gäller även skolor och barndaghem. Ofta är det ventilationen som anses undermålig. Skulle kommuner och landsting behöva åtgärda allt som krävs på kort sikt, skulle det kosta samhället tiotals miljarder kronor -- och det är naturligtvis något som inte ryms i någon budget i dag! Jag skall självfallet i den här debatten inte ifrågasätta berättigade krav på en god arbetsmiljö. Sådana krav har ställts sedan yrkesinspektionen startade sin verksamhet för något mer än 100 år sedan. Vad jag ifrågasätter och vill diskutera är hur vi skall göra en balansering mellan resurser och krav. Jag tror att det då behövs något slags åtgärd från arbetsmarknadsdepartementet för att ge yrkesinspektionen och berörda kommuner riktlinjer. Både privat och inom det offentliga är det nödvändigt att vända på varje krona och bedöma var den gör den största marginalnyttan. Hur behjärtansvärt det än är att det finns en god arbetsmiljö konkurrerar det här området med all annan verksamhet som finansieras genom skattemedel. Kommuner och landsting måste naturligtvis fördela sina resurser optimalt och väga olika intressen mot varandra. Om kraven inom ett område, och speciellt inom det område som det här är fråga om, med lagens hjälp blir oproportionerligt höga, uppstår en tvångssituation. Resursfördelningen kan då bli skev. Arbetsmarknadsministern kommer i sitt svar in på den här problematiken i och med att han nämner att vissa principer fastställdes när lagen skrevs. De här principerna skulle, kortfattat uttryckt, innebära att insatser skall ställas mot nytta. Så långt låter allting bra. Frågan är bara hur en sådan här allmän meningsyttring dokumenteras i lagtexten och om den över huvud taget tillämpas. Ministern tror att avvägningarna i praktiken inte vållar några problem. Själv vill jag påstå att problemen redan i dag är stora. Dessutom kommer de framdeles att accentueras om yrkesinspektionen flyttar fram sina positioner. Det finns en aspekt till som gör den offentliga sektorn särskilt känslig för påpekanden från yrkesinspektionen. Vid ett påpekande som berör ett företag finns det nämligen en överlevnadsinstinkt, både hos företagsledning och hos anställda, som gör att man kompromissar när det handlar om alltför kännbara ekonomiska åtgärder -- åtgärder som kanske innebär att sysselsättningen sätts på spel. På en kommunal förvaltning däremot finns det många olika grupperingar som inte behöver se till den totala kommunala ekonomin. I stället kräver de det bästa för det egna reviret. Det kan vara personalorganisationer, förvaltningsledning eller de politiker som i berörd nämnd utnyttjar yrkesinspektionens påpekande och ställer kravet på kommunledningen att ett visst område skall tillgodoses. Det är ett krav som det är väldigt svårt att gå emot i diskussioner, eftersom en reservant alltid i det läget blir anklagad för att inte ta tillräckliga personalhänsyn. Jag vill därför ånyo fråga ministern om det inte finns skäl för arbetsmarknadsdepartementet att studera de här problemen och att försöka ange riktlinjerna för en nödvändig resursbalansering.

Herr talman!

Under år 1991 avtjänade 659 värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga fängelsestraff för värnpliktsbrott respektive brott mot lagen om vapenfri tjänst. Kostnaden för varje intagen är ca 870 kr. per dygn. Totalkostnaden kan uppskattas till ca 15 milj.kr. för föregående år. Den allmänna värnplikten innebär att de manliga svenska medborgarna har ålagts en skyldighet att fullgöra värnpliktstjänstgöring om samhället kräver det. Till denna skyldighet måste med nödvändighet finnas ett sanktionssystem. Syftet med sanktionssystemet är att den som blir ålagd tjänstgöring fullgör denna. Det har också fastlagts av riksdagen att de värnpliktiga som vägrar att fullgöra varje form av plikttjänstgöring måste drabbas av en påföljd, som inte är alltför lindrig. Straffet för värnpliktsbrott är böter eller fängelse i högst ett år. Vid förstagångsvägran blir påföljden i regel villkorlig dom i förening med böter och det är först om vägran upprepas som ett fängelsestraff döms ut. Riksdagen har uttalat att något alternativ till fängelsestraff inte bör komma i fråga i dessa fall, om påföljden skall anses vara tillräckligt kännbar. Jag hänvisar till prop. 1977/79:159, FöU28, rskr. 371. En sådan påföljd behövs för att kunna upprätthålla respekten för den allmänna värnplikten. Detta också med tanke på de värnpliktiga som lojalt och många gånger med stor uppoffring fullgör sin värnpliktstjänstgöring. Sedan den 1 juli 1991 grundas prövningen vid ansökan om vapenfri tjänst i princip på sökandens förklaring om sin inställning till vapenbruk. Detta innebär att så gott som alla som ansöker om vapenfri tjänst får sin ansökan beviljad. Följden blir att en vapenvägrare som är beredd att fullgöra vapenfri tjänst i princip inte längre drabbas av något straff. Vad beträffar totalvägrarna måste man komma ihåg att det av domarna framgår att åtskilliga vägrar av ekonomiska eller rent av av bekvämlighetsskäl och således inte av principiella skäl. I regeringens proposition 1991/92:101 om värnpliktsutbildning -- som nu behandlas i riksdagen -- läggs fast att endast de värnpliktiga som behövs för försvarsmaktens krigsorganisation och fredstida beredskap skall tas ut till värnpliktsutbildning. Detta innebär att antalet värnpliktiga som tas ut till värnpliktsutbildning kommer att minska fr.o.m. den 1 juli i år, om riksdagen följer propositionens förslag. I propositionen sägs vidare att målsättningen skall vara att för varje befattning skall den utbildas, som är bäst lämpad för befattningen. Vid bedömningen av lämpligheten bör enligt propositionen bl.a. vägas in den värnpliktiges personliga förhållanden, i den mån dessa kan antas påverka hans förmåga att fullgöra tjänstgöringen, samt den värnpliktiges egna önskemål vid uttagningen. Man kan därför förutse att antalet vägrare kommer att minska med det nya uttagningsförfarandet. Den nya principen för uttagning av värnpliktiga till värnpliktstjänstgöring kommer dock inte att innebära någon ändring i sanktionssystemet. Även i fortsättningen är det ett brott att vägra fullgöra sin tjänstgöringsplikt. Pliktutredningen har till uppgift att se över personalförsörjningen till totalförsvaret genom pliktsystem. Utredningens slutsatser och förslag kan antas få betydelse för utformningen av sanktionssystemet. Utöver vad jag tidigare sagt finns det med hänsyn även till detta för närvarande inte någon anledning att förändra det gällande sanktionssystemet. Vad slutligen gäller frågan om möjligheterna att inkalla värnpliktiga som saknar arbete gör jag följande bedömning. Som jag redan sagt är det tänkt att den värnpliktiges lämplighet för en befattning skall avgöra om han skall tas ut till värnpliktsutbildning. Detta innebär att de värnpliktiga vid uttagningen bör nivågrupperas främst med avseende på befälslämplighet, hälsa och kunskaper.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Min första fråga har fått ett konkret svar. Det kostade ca 15 miljoner att hålla 659 värnpliktiga i fängelse under kortare eller längre tid under 1991. Jag noterar att de har blivit fler sedan 1990, trots generösare regler för att få vapenfri tjänst. Frågan återstår dock om det var väl använda pengar. Den frågan undviker försvarsministern att svara på. Vilka är då dessa 659 brottslingar, som var fängslade för värnpliktsbrott förra året? Vad hade de gjort? Jag skall överlämna åt Sigrid Bolkéus, som kommer att tala efter mig, att ta upp frågan om totalvägrarna. Jag kommer att begränsa mitt resonemang till dem som gör delar av sin utbildning, men av olika skäl inte fullföljer den. Det kan gälla pojkar som inte beviljades vapenfri tjänst enligt de gamla reglerna, sådana som trots allt ryckte in, men som under utbildningens gång beslöt sig för att överklaga och hamnade i en tröstlöst utdragen process, där någon droppe fick bägaren att rinna över. Detta gjorde att de till slut vägrade, trots att det inte var tänkt från början. Det kan gälla pojkar som påbörjade en högskoleutbildning som de inte ville avbryta. De begärde uppskov och fick avslag. Universitets och högskoleutbildningar är oftast årsvisa, och i dessa tider med stor arbetslöshet är det nästintill omöjligt att göra ett uppehåll ett år för att göra militärtjänst några månader och undvika arbetslöshet de återstående månaderna av det året. Min fråga till försvarsministern om han tycker att det är väl använda pengar att sätta dessa pojkar i fängelse grundar sig bl.a. på den klarsyn som jag tycker att dessa ungdomar visar. Vill vi att de skall gå arbetslösa flera månader för att göra sin militärtjänst på en tid som inte är lämplig för dem? Vad kostar det samhället att försörja pojkarna med socialbidrag under arbetslösheten, och skall vi räkna in den kostnaden i försvarsbudgeten? Varför kan vi i i stället inte erbjuda de ungdomar som just nu är arbetslösa att med förtur få göra sin grundutbildning? Tror inte försvarsministern att arbetslösa pojkar är lämpliga att fullgöra värnplikt? Kan man inte vara litet flexibel och obyråkratisk? Då spar man kanske både mänskliga och ekonomiska resurser. Jag kan kanske få påpeka att det finns åtminstone en partikamrat till försvarsministern som delar min uppfattning i denna fråga. För att återgå till dem som vi sätter i fängelse, tycker förmodligen försvarsministern att de där veklingarna som inte fullgör sin utbildning inte är så mycket att bekymra sig för, men då har jag andra exempel. Fängelsestraff kan drabba även dem som fullgör sin grundutbildning på ett utmärkt sätt. Det finns exempel på sådana som har fått högsta slutbetyg, men som så småningom ändå har blivit kriminella värnpliktsbrottslingar. Vad kan det då vara som har hänt? Jo, t.ex. att man har erbjudits en viktig fortbildning på sin arbetsplats, en fortbildning som har råkat sammanfalla med en repetitionsövning. Det kan ha gällt åt en så viktig sak som en kurs som var förutsättning för ett erbjudet chefsarbete. Trots ansökan om anstånd och trots att det finns lagparagrafer som säger att anstånd med tjänstgöring kan beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter, så beviljas inte anstånd utan samhället reagerar efter en utdragen process med en dom på 14 dagars fängelse. Jag har t.ex. fått ett brev från en kriminalinspektör här i Stockholm. Han skriver: ''Jag är i grunden försvarsvänlig och positivt inställd till vårt försvar, men är fly förbannad över vad som sker i nu aktuella avseenden. När man jämför med hur unga och normalt skötsamma pojkar behandlas vid dessa s.k. värnpliktsbrott, jämfört med andra brott, kan man inte undgå att bli indignerad, lindrigt sagt. Som kriminalinspektör vid bedrägeriroteln i Stockholm har jag en bra inblick i hur det är. Roteln har ca 6 000 ärenden i balans. I de flesta ärenden finns kända gärningsmän. En stor del av dessa kommer inte ens att bli föremål för utredning, enär resurserna inte räcker till. Vilka skäl ligger bakom bedömningen att det är viktigare att fängsla värnpliktsvägrare än att fängsla kända bedragare? Hur kan vi hota skötsamma ungdomar på högskolorna med polishämtning, när vi låter dem som berövar samhället miljarder genom ekonomisk brottslighet gå fria? Varför är det så viktigt att klämma åt varje värnpliktsbrottsling att man kallar in dem på nytt efter den första bötfällningen, så att de får upprepa sin vägra och så att vi kan döma dem till fängelsestraff? Vi behöver dem ju inte i försvaret. De gör redan en god samhällsinsats på annat håll. Vi slänger ut miljoner på en destruktiv verksamhet och låter riktiga brottslingar gå fria i brist på resurser. Använd de här 15 miljonerna som det kostar årligen för att i stället anställa fler poliser som kan utreda den ekonomiska brottsligheten.'' Jag vill upprepa min fråga till försvarsministern: Är det verkligen väl använda pengar att fängsla dessa ungdomar? Jag skall t.o.m. drista mig till att fråga vilka skäl som enligt försvarsministerns bedömning är tillräckliga för att få anstånd. Att man inte får det för att barn skall skolas in på daghem eller för att barntillsynen inte kunnat ordnas är väl enligt försvarsministern helt naturligt. Men finns det några skäl som är tillräckliga för att man skall få detta anstånd? Till sist: Det är helt klart att uttagningen av antalet värnpliktiga kommer att minska. Jag har enligt försvarsministern ''påstått'' att det är 40 % som kommer att frikallas. Hur många procent tror försvarsministern att det rör sig om? När det är ett så stort antal som aldrig kommer att kallas in, verkar det då inte litet väl drastiskt att kriminalisera dem som bara vill ha anstånd med en repövning eller vill göra sin vapenfria tjänst vid ett annat tillfälle? Vad räknas som ett gott resultat av denna s.k. kriminalvård?

Herr talman! Först några synpunkter beträffande kostnaderna. Det går självfallet inte att göra någon bedömning av om det här rör sig om ett rimligt belopp eller inte. Är t.ex. våra kostnader rimliga för att hålla rånare i fängelse? Är det t.ex. rimliga kostnader för att hålla ekonomiska brottslingar i fängelse? Det är ett fullkomligt absurt resonemang att göra en ekonomisk bedömning på det sätt som man förväntar sig att jag tänker göra. Jag är djupt förvånad över att man försöker föra ett resonemang i ekonomiska termer om tillämpningen av lagar som riksdagen har stiftat. Riksdagen har bl.a. beslutat om att vi skall ha ett militärt försvar. Riksdagen har beslutat om den lagstiftning som finns på det här området. Det är domstolarna som dömer ut straff i enlighet med den gällande lagstiftningen. Riksdagsordningen och regeringsformen förbjuder mig, som herr talmannen väl vet, att gå in i de enskilda fallen när det gäller strafftillämpningen. Det får inte diskuteras i denna kammare. Därför kan jag naturligtvis inte kommentera enskilda domslut, för då skulle jag bryta mot grundlagen. Låt oss titta på vad som kan göras på det här området. Jag tycker att det är fel att människor med hjälp av en pliktlag kallas in -- det gäller inte bara militärt försvar utan vi har civilförsvarsplikt och annat -- beroende på situationen på arbetsmarknaden. Jag vet att det finns de som tycker att man kan göra det. Jag delar absolut inte den uppfattningen. Det skulle naturligtvis innebära att de som inte gör värnplikt ser till att bli arbetslösa vid ett visst tillfälle. Vilket enormt område för fiffel skulle det inte öppnas! Hur djupt orättvist är det inte mot kompisarna, som fullföljer sin värnpliktstjänstgöring! Försvaret är inte någon arbetsmarknadspolitisk regulatur, även om det är en synpunkt som jag vet finns både centralt och lokalt. Sedan talades det här om samvetsfångar. Det är ett mycket farligt resonemang. Jag har träffat människor som anser sig vara samvetsfångar, när jag besökt fängelser. De anser sig vara samvetsfångar t.ex. därför att de tvingas betala skatt på ett sätt som de djupt ogillar. De är sannerligen, herr talman, minst lika starkt övertygade om att de är samvetsfångar som de värnpliktiga som vi här talar om. Skulle man bara därför att man anser sig vara samvetsfånge slippa straffutmätning? Då skulle vi hamna i en fullkomligt orimlig situation. Sedan var man inne på antalet och sade att nu skall vi ju kalla in färre och att vi då skulle kunna vara litet generösa. Men, herr talman, om vi höjer förmögenhetsskattegränsen så att färre betalar förmögenhetsskatt, skulle det innebära att man kunde säga: eftersom det ändå är så få som betalar förmögenhetsskatt, kan jag ju slippa göra det? Om man struntar i att göra det, behöver man inte heller avtjäna något straff för det. Det tycker jag är ett märkligt resonemang. Det finns de som hävdar att det skall vara bötesstraff i stället. Ja, då är vi inne i ett historiskt sett mycket intressant system. Det har varit väldigt vanligt, både i Sverige och utomlands, att man har kunnat köpa sig fri från värnplikten. Om man följer det som här indikeras får vi återgå till flydda århundraden. De som hade mycket pengar kunde köpa sig fria från värnplikten. Men i det här läget skulle det kallas för någonting annat, nämligen för böter. Det är naturligtvis ett föga jämlikt system. Det skulle förvåna mig mycket om det skulle vinna acceptans i Sverige. Herr talman! Vi skall behålla den värnpliktslagstiftning som vi har i sina grunddrag. Vi skall naturligtvis visa all respekt för de människor som av djupt religiösa eller etiska skäl vägrar att göra värnplikt. Men de måste faktiskt vara inställda på att samhället ser till att gällande lagar följs. Nu är det inte längre regeringen som avgör ärenden beträffande straffutmätning. Dessa ligger självfallet på domstolarna. Däremot kan jag försäkra att besluten om någon skall kallas in eller inte verkligen inte fattas slentrianmässigt, utan man gör från regeringens och departementets sida en ordentlig genomgång från fall till fall.

Herr talman! Vad som är rimligt och vad som är rättvist är naturligtvis svåra frågor. Försvarsministern frågade: Är det rimligt att hålla rånare i fängelse? Ja, det tycker jag. Om man skall jämföra rånare med kriminella värnpliktiga, tycker jag att det är mer rimligt att rånare hålls i fängelse. Men jag tycker inte det är rimligt att man jagar varje värnpliktsvägrare. Att de kallas in gång på gång gör att de blir tvungna att upprepa sitt brott. Om man inte kallade in dem, skulle de inte behöva upprepa sin vägran och sitt brott. Det är vi från samhällets sida som åstadkommer brotten. Det här ett område för fiffel, säger försvarsministern. Sådana finns det många i samhället. Den ekonomiska brottsligheten är omfattande, och samhället förlorar stora summor på denna brottslighet, som vi aldrig tycks få tillräckligt med poliser att arbeta med. För bara en liten stund sedan röstade vi tyvärr ner ett förslag från Socialdemokraterna om ytterligare några miljoner för att komma till rätta med alla de fall med kända brottslingar och bedragare som undandragit samhället stora pengar. När vi inte har pengar att klara upp dessa, tycker jag inte att det är rimligt att satsa 15 miljoner på att hålla dessa enligt min uppfattning oskyldiga unga människor, kanske de bästa i den unga generationen, i fängelse och låta ekonomiska brottslingar helt slippa rättegång och straff. Det är orättvist. Den bedömning som görs är inte rimlig. Det kan hända i en syskonskara att den ena broden hamnar i fängelse och att den andra över huvud taget inte får rycka in. Anledningen till att orimligheterna blir så uppenbara just nu är bl.a. att vi före jul skickade hem flera grupper med värnpliktiga som redan hade påbörjat sin utbildning. Att det här inte skulle vara en ekonomisk fråga håller jag inte med om. Självfallet har vi inte råd att utbilda så många värnpliktiga. Därför skall vi bara ta ut en del av årskullen. Men då måste vi se till att pengarna används på ett bra sätt. Att fortsätta att sätta värnpliktiga i fängelse är helt orimligt. Vi kommer tydligen att fortsätta att göra det, för möjligheten för att göra vapenfritjänst betraktas som undantag. Att få anstånd är väldigt svårt. Jag kan inte se att man följer reglerna för anstånd. Jag vet inte vilka olägenheter det kan vara som gör att man får anstånd. Det räcker inte med att man förlorar ett eller två år av sina studier och kanske aldrig kan återuppta dem. Avslag på anslagsbegäran kommer i alla fall. Det tycker jag är uppenbart orimligt.

Herr talman! Jag tror att vi måste reda upp vissa mycket elementära begrepp. Ingen sätts i fängelse om vederbörande vägrar att bära vapen. Det finns och har funnits i många decennier civila alternativ. Man får lätt intrycket av den här debatten att folk som vägrar att bära vapen plötsligt hamnar i finkan. Så är det alltså inte. Det finns många som gör vapenfri tjänst. Men nu talar vi om totalvägrare -- människor som bryter mot en av riksdagen stiftad lag. Då är frågan: Skall det finnas ett sanktionssystem eller inte? Om det inte finns något sanktionssystem, innebär det att värnplikten är frivillig. Den som vill får göra sin värnplikt, den som inte vill det slipper. Jag delar inte uppfattningen att det är realistiskt, för då tvingas vi att införa en yrkesarmé i Sverige. Om vi är överens om att det måste finnas något slags sanktionssystem, står valet mellan två sanktioner. Den ena sanktionen är böter, men då är vi tillbaka i 1600--1800-talens situation, då man kunde köpa sig fri från värnplikten. Den andra sanktionen är frihetsstraff. Riksdagen har då fastnat för att det måste finnas någon form av frihetsstraff för dem som vägrar totalt att göra sin värnplikt. Herr talman! Värnpliktsvägrarna kallas ju inte in gång på gång. När de har kallats in ett antal gånger, vägrat och suttit i fängelse en kortare period, skrivs ärendena av. Sedan kallas de inte in flera gånger. Samhället förföljer dem ju inte livet ut, som man tycks kunna tro av den här debatten. Det är normalt en kortare period som man tvingas sitta i fängelse. Det är självfallet en mycket grannlaga uppgift för de myndigheter som handlägger dessa ärenden och de fall som hamnar på regeringens bord att göra en bedömning. Det är fråga om en diskretionär prövning. Jag kan naturligtvis inte uttala mig i alla enskilda fall, för jag kan inte ägna mig åt något ministerstyre. Det kan säkerligen någon gång ske mindre lyckade bedömningar. Vi människor kan alltid fela, och det gör vi också. Det är naturligtvis beklagligt om det sker, men det är inte unikt för det här området. Jag förutsätter att man gör en så noggrann bedömning som möjligt i de enskilda fallen, att man tar alla rimliga hänsyn och är generös. Jag vet att man också i de allra flesta fall är generös, t.o.m. generösare än vad lagstiftaren hade tänkt sig. Det går säkerligen att hitta något exempel på motsatsen, men det kan man inte lägga riksdag och regering till last, utan det handlar då om mänsklig ofullkomlighet. Man skall heller inte glömma bort att tiotusentals värnpliktiga är lojala och gör sin värnplikt. Vi har just nu fantastiskt fina värnpliktiga. Det har skett en dramatisk omsvängning om man jämför med den tid då jag själv gjorde värnpliken, då det fanns en stor negativism. Uppslutningen kring värnplikten är nu väldigt stark. När en del i höstas slapp att göra sin värnplikt var det intressant att se att många krävde att få bli inkallade igen. Det handlade om några hundra personer, men i alla fall.

Det tycker inte jag. Det här är en lojalitets-, solidaritets och jämlikhetsfråga. Vi har inte kvinnlig värnplikt. Det uttalades här bekymmer över att kvinnorna kanske inte alltid har de kunskaper som behövs på det här området. Det går emellertid att skaffa sig kunskaper. Jag hälsar mina ärade meddebattörer välkomna in i de många frivilliga försvarsorganisationer som finns. Damerna här skulle pryda sin plats i t.ex.
Herr talman! Jag tycker inte att försvarsministern har klargjort någonting i den här debatten. Snarare skyfflade han undan problemen för dem som jag den senaste tiden har kommit i kontakt med. Det rör sig inte om totalvägrare. Den diskussionen är lättare, men den för Sigrid Bolkéus i den här debatten.

När då dessa ungdomar inte har fått anstånd -- som är mycket svårt att få, och de människor som hanterar dessa ärenden gör det på ett olämpligt sätt -- inte inställer sig för att det är omöjligt för dem, hamnar de i fängelse. Jag tycker att det är fullkomligt orimligt. Det är bra att det nu är lättare att få vapenfri tjänst, men det är fortfarnade många ungdomar som kom in i den här hanteringen före den 1 juli. Det är konstigt att trots att det har blivit lättare att få vapenfri tjänst, ökar antalet ungdomar som sitter i fängelse. År 1990 var antalet 592 och förra året var det 659. Det är inte fråga om att helt och hållet slippa, men samhället bör vid bestraffning av brottslingar tillämpa rimliga proportioner. Det blir ju inte någon upprepad vägran, om dessa ungdomar inte inkallas vid upprepade tillfällen, och det blir inte fängelse förrän efter upprepad vägran. Det är bara att sluta att inkalla dem som har vägrat en gång och låta det bero med böter. I stället bör man utnyttja dessa miljoner till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. När det för två månader sedan var öppet hus i riksdagen blev jag tillfrågad av en besökare varför vi socialdemokrater inte gör någonting för att inte vapenvägrare skall hamna i fängelse. Besökaren berättade om sin son som under sex års tid hade genomlidit olika stadier av inkallelse, utredningar, avslag, överklaganden, rättegångar, nådeansökningar och till sist fängelsestraff. Sonens hela liv hade tagit en annan riktning. Han hade aldrig kommit i gång med sin utbildning. Såväl han som hans vänner och unga släktingar hade helt tappat tron på vuxenvärlden, på demokratin och på vårt samhälle. En stor leda och besvikelse hade spritt sig bland många ungdomar. Att försöka påverka genom politiskt eller annat arbete tyckte de var helt meningslöst. Detta skrämmer mig. Vi kan inte hantera de bästa och känsligaste av våra unga män i Sverige på detta sätt. De kommer i sitt yrkesliv ofta att arbeta som lärare, ungdomsledare eller präster. Det är därför viktigt att de kan förmedla en positiv bild av det svenska samhället till nästa generation ungdomar.

Herr talman! Maj Britt Theorin har ställt följande frågor till mig om JAS-projektet: 2. Hur många plan är det i så fall fråga om och till vilket pris? 4. Är det samhällsekonomiskt försvarbart att skrota fullt funktionsdugliga Viggar för att få plats med JAS? Inledningsvis vill jag påpeka att Maj Britt Theorins påståenden i interpellationen på ett flertal punkter är faktamässigt felaktiga. Dess värre lever vi ännu inte i den fredliga värld som Maj Britt Theorin beskriver, även om vi hoppas på att så få göra. Våra massmedier redovisar dagligen reportage om strider och oroligheter, även i vår relativa närhet. Maj Britt Theorin hävdar att hela världen nedrustar, förutom Sverige och Turkiet som upprustar. Detta påstående om svensk upprustning rimmar dåligt med det faktum att den svenska armén föreslås minska med ca 25 % i kvantitet, och flygstridskrafterna från 20 till 16 divisioner. Den internationella utvecklingen hindrar dock inte att ett flertal länder, även i Europa, för närvarande utvecklar eller planerar att anskaffa nya stridsflygplan. JAS 39 GRIPEN är som bekant ett alternativ för flera av dessa länder. Även tidigare Warszawapaktsländer kommer -- så snart deras ekonomi tillåter -- att anskaffa nya flygplan. Att världen runt Sverige nedrustar -- som Maj Britt Theorin påstår -- gäller i alla fall inte på flygstridskraftsområdet. Jag vill, innan jag besvarar Maj Britt Theorins frågor, påminna om det beslut om fortsatt inriktning av JAS-projektet som regeringen fattade den 5 december förra året. Av detta beslut framgår att den tidigare regeringens inriktning enligt beslutet från den 22 november Jag vill därmed också ha sagt till Maj Britt Theorin att vi inte funnit anledning att ändra på den inriktning som tidigare socialdemokratiska regeringar lagt fast. Beslutet den 5 december 1992 innebär bara att regeringen fullföljer tidigare beslut och uppdrar åt materielverket att förhandla med IG JAS AB om villkoren för beställning av produktion av delserie 2, utveckling av JAS 39B och erforderliga stödsystem. Beställningen görs dock först när förhandlingar har lett fram till godtagbara affärsmässiga villkor för staten. Samtliga väsentliga frågor avseende finansiering av projektet skall alltså klarläggas. Därtill skall avtalet innehålla kontrollstationer som möjliggör anpassning till eventuellt ändrade förutsättningar. Regeringen kommer, genom försvarsutskottet, att hålla riksdagen informerad inför ett planerat kontraktstecknande den 1 juli 1992. Maj Britt Theorins första fråga besvaras enkelt med att det kontrakt som nu avses bli tecknat för JAS 39 delserie 2 om 110 flygplan inte binder statsmakterna till någon beställning av ytterligare flygplan. JAS-beslutet år 1982 förutsatte däremot att hela Viggensystemet successivt skulle omsättas med JAS 39 för att projektet totalt sett skulle få en kostnadseffektiv volym. En eventuell framtida delserie 3 innebär däremot inte någon ökad kostnad för delserie 2. Den andra frågan som Maj Britt Theorin ställt om antalet flygplan och till vilket pris, kan av bl.a. de skäl jag just nämnt inte besvaras. Riksdagen kommer endast att ta ställning till delserie 2 inkl. JAS 39B.Det totala antalet flygplan kommer att fastställas i senare försvarsbeslut, som jag naturligtvis inte skall föregripa. Framtida priser kan självfallet inte heller bedömas i dag, eftersom hela produktionen bygger på avtal som förhandlas inför varje beställning på grundval av en efterkalkyl av genomförd produktion. Efterkalkylen blir sedan en avgörande parameter för bl.a. prissättningen. Maj Britt Theorin har vidare frågat vilket antal JAS-divisioner som regeringen planerar. Det kan utan svårighet utläsas på s. 5 i propositionen Antalet divisioner som skall omsättas behöver dock inte fastställas nu utan kan avgöras i senare försvarsbeslut. Detta är möjligt, eftersom åtta av divisionerna är av typen jaktviggen, levererade mellan åren 1977 och 1990. Dessa utgår dock successivt fram till år 2006 om inga åtgärder vidtas eller andra omständigheter motiverar annat. På Maj Britt Theorins sista fråga blir svaret att det naturligtvis inte är samhällsekonomiskt försvarbart att i förtid skrota fullt funktionsdugliga Viggar. Detta konstaterande gäller självfallet alla högteknologiska system, varför vi inte avser föreslå sådana åtgärder. JAS-systemet ersätter därför först systemen AJ/S 37, och därefter planeras också JA 37 Viggen att ersättas på sikt, detta allteftersom resp. flygplanindivider av tekniska, ekonomiska eller andra skäl inte längre kan eller bör utnyttjas vidare. Låt mig avslutningsvis få erinra om att tiden för att ta fram komplexa vapensystem är lång. Beslutet att ersätta hela Viggen-systemet med JAS 39 fattades mot bakgrund av att Viggen-systemen, liksom alla andra system, har såväl en teknisk som en praktisk livslängd. Vid sekelskiftet kommer en stor del av de då kvarvarande flygplanen att vara 25--30 år gamla. Det bör därför påminnas om att flygplanssystemen specificeras för en nyttjandetid på maximalt 15--20 Jag upprepar alltså att någon skrotning i förtid således inte kommer att ske för att få plats med

Herr talman! Jag noterar att försvarsministern inte svarar på mina frågor. Jag skall försöka att upprepa dem. När det gäller avspänningen i Europa vill jag bara säga att varken försvarsministern eller jag kan sia särskilt väl om framtiden. Det kunde jag inte heller som nedrustningsansvarig i den förra regeringen. Men så mycket kan jag säga att världens övriga länder mycket markant och tydligt väljer nedrustning. Inte minst NATO har nedrustat kraftigt, som det står i försvarspropositionen. Man kommer även att fortsätta att göra det. USA, Tyskland och andra länder väljer att livstidsförlänga sina flygplansprojekt. Jag ställer då frågan: Vad är anledningen till att Sverige som enda land i Europa tillsammans med Turkiet väljer den motsatta vägen? Det måste finnas något hot som man bör precisera för oss. Med det har varken den borgerliga regeringen eller försvarsministern kunnat göra. Låt mig ta upp frågan om livstidsförlängning. En av våra främsta experter på flygplan här i riksdagen har sagt att om vi avstår från att återigen skrota fullt användbara maskiner, sjunker behovet av JAS flygplan fram till sekelskiftet från de 140 plan som angavs 1982 till omkring 80. Därefter behövs en fortsatt tillförsel av omkring 12 plan per år i stället för 18 som hittills beräknats. Har han fel? I så fall vill jag gärna höra försvarsministerns bedömning av detta. Vad skall man göra med JAS-planen om man livstidsförlänger Drakar och Viggar och modifierar dem? Skall man exportera dem? Det är ganska osäkert om det går att genomföra en export av JAS planen i nuvarande läge. Sedan kommer den andra frågan. När vi socialdemokrater en gång efter mycken tvekan fattade beslut om JAS-projektet, sade vi också att om det skulle bli en nedrustning i Europa får också detta projekt omprövas. Alla övriga länder i världen omprövar sina stora militära projekt, så icke Sverige. Sverige måste vara osedvanligt mycket hotat jämfört med andra länder. Enligt Svenska Dagbladet fanns en tredje delserie av JAS med som en ekonomisk förutsättning i den offert för delserie 2 som nu förhandlas om. Då är det bra att försvarsministern har sagt att detta icke är fallet. Men det är ju de facto så att både flygvapnet och försvaret har räknat med 300--355 Det är inte lätt för vanliga riksdagsmän att få tag i alla relevanta uppgifter. Det finns en bok som har gett oss en liten vägledning när det gäller JAS projektet. I den har gjorts kostnadsberäkningar baserade på uppgifter från bl.a. flygvapnet och FMV. Man har räknat med minst 355 plan till en kostnad av 116 miljarder kronor. Det är FMV som har uppgivit den summan. Enligt flygvapnet uppgår kostnaden till 126 miljarder kronor. Då är icke den huvudsakliga beväpningen inräknad. De kostnaderna kommer därutöver. Om man slår ut dessa 126 miljarder kronor på 355 plan kommer man fram till ett styckepris på 355 milj.kr. Det är litet andra summor det, än dem som försvarsministern går ut och försöker sälja JAS planet för till olika länder. Jag vill gärna ha svar på de frågor jag ställde tidigare och som försvarsministern valde att inte svara på. Kommer riksdagen att få ta ställning till offerten för att inte köpa grisen i säcken? Kommer riksdagen själv att få ta ställning vad kostnaderna för JAS delserie 2

Herr talman! Maj Britt Theorin är känd för sin närmast aggressiva inställning mot svensk flygindustri och JAS-projektet, men också mot dess föregångare Viggen-projektet. Maj Britt Theorin har naturligtvis rätt att ha vilken uppfattning hon vill. Men jag tillåter mig ändå att redovisa den uppfattning som jag vet att det finns en majoritet för inte bara i regeringen men också i riksdagen och i Maj Britt Theorins eget parti. Ni slåss så förskräckligt mycket inom socialdemokratin om dessa frågor. Ni är som hund och katt: ni kan inte hålla sams. Det är ett slagsmål som skulle glädja vilken sergeant som helst ute på slagfältet. Mycket av det som Maj Britt Theorin har sagt här borde hon rikta, och har hon riktat, mot sina partivänner och den socialdemokratiska partiledningen. Jag säger i mitt interpellationssvar att den nuvarande regeringen fullföljer på de allra flesta områden JAS-projektet såsom Socialdemokraterna hade planerat det. Naturligtvis har det varit modifikationer med tanke på att det händer saker och ting på det här området. Men vi följer de grundläggande riktlinjerna. Ni har haft hela 1980-talet på er inom socialdemokratin att lägga ned hela projektet. Men min företrädare har fortsatt. Det här betyder bara att Maj Britt Theorin inte har fått gehör för sina ståndpunkter inom socialdemokratin. Hon är väl sur och grinig över det. Men hon skall inte rikta det mot oss utan i stället fortsätta det härliga slagsmålet, som inte verkar särskilt fredligt, inom socialdemokratin. När det gäller sysselsättningen sade jag att det argumentet inte var avgörande. Men jag tillät mig påpeka i all ödmjukhet att det är många tusen arbetstillfällen som försvinner. Maj Britt Theorin tycks tro att JAS tillverkas uteslutande i Linköping. Men det vimlar ju av underleverantörer i det här sammanhanget som finns runt om i landet. Deras arbeten är väl också värda något? En exportorder är väl något som kommer att ge arbetstillfällen i Sverige? Maj Britt Theorin försöker hela tiden plocka fram felaktiga uppgifter. Hon refererade till Svenska Dagbladet på en punkt. Jag kan bara konstatera att det är en felaktig uppgift. Den blir inte rättare för att den upprepas i kammaren. Det är viktigt att vi nu fullföljer JAS-projektet. Jag kan försäkra Maj Britt Theorin om att den här regeringen gör vad den kan för att se till att det skall bli en bra uppgörelse om delserie 2. Med bra menar jag både för de människor som arbetar med projektet, för Sveriges framtida säkerhet och för skattebetalarna.
Herr talman! Det är ganska många som är emot JAS-projektet. Tyvärr är vi inte i majoritet inom det socialdemokratiska partiet. Men det finns undersökningar som visar att 60--70 % av medborgarna i Sverige är emot JAS-projektet. Vi har förhoppningar om att vi skall kunna övertyga såväl vårt eget parti som de borgerliga partierna om att avbryta projektet. Lyckas vi inte nu kommer vi att lyckas i framtiden. Det är ett helt vansinnigt projekt. Det är som ett kakmonster, dvs. det äter upp allt omkring sig. Nu har man inte ens råd att behålla värnplikten. Jag är övertygad om att projektet så småningom kommer att upphöra. Jag tycker att det är förvånande att försvarsministern angriper Maj Britt Theorin när hon inte har någon rätt till ytterligare inlägg. Jag tycker att det är oschyst att göra så. Vi har många bra diskussioner i vårt parti, och de sker fredligt.